Fru talman! Bakgrunden till min interpellation är uppgifterna om att man manipulerat statistiken vid ett enskilt kontor i Arlöv. Jag noterar att arbetsmarknadsministern inte svarar på någon av de två frågor som jag ställer i min interpellation. Den första frågan var: Hur länge har regeringen känt till siffertricksandet på Arbetsförmedlingen? När jag ställde frågan trodde och hoppades jag att det handlade om ett enskilt kontor och en enskild händelse. Det är allvarligt för förtroendet men påverkar inte den nationella statistiken. Efter det har det visat sig att det varit systematiskt vid Arbetsförmedlingen att man, som den tillförordnade generaldirektören beskrev det i medierna, varit selektiv med statistiken. Arbetsförmedlingen ska ha valt ut statistik till regeringen för att ge bilden av att myndigheten gör ett bra jobb. Enligt uppgifter i Aftonbladet har styrelsen för Arbetsförmedlingen reagerat på alltför positiva rapporter till Arbetsmarknadsdepartementet och lämnat nya riktlinjer till myndigheten om att inte vara selektiv i sitt användande av statistiken. Den då tillförordnade generaldirektören Clas Olsson medgav att "styrelsen har sagt att vi på ett tydligare sätt ska lyfta fram både bra och dåliga resultat". Styrelsesignalen var att "vi ska vara mer nyanserade i vår beskrivning". Clas Olsson säger också, enligt uppgifter i Aftonbladet, att "Arbetsförmedlingens uppgift ska inte vara att redovisa siffror som passar något politiskt partis jobbpolitik". Fru talman! Jag tycker att det här är ganska allvarligt. Om uppgifterna stämmer, och man får väl anta att den tillförordnade generaldirektören inte uttalar sig om det inte finns grund för det, har Arbetsförmedlingen på ett systematiskt sätt om inte tricksat så i alla fall använt statistiken selektivt på ett sådant sätt att Arbetsförmedlingens styrelse har reagerat. Min fråga till ministern kvarstår, fru talman. Hur länge har regeringen känt till denna manipulation av statistiken? Om frågan varit uppe i Arbetsförmedlingens styrelse, och den tillförordnade generaldirektören uttalat sig om den, är det rimligen något som även regeringen känt till. Hur länge har regeringen varit medveten om att Arbetsförmedlingen har hanterat statistik på ett sätt som det, åtminstone enligt Arbetsförmedlingens styrelse, finns anledning att kritisera och ändra på? Min andra fråga svarar ministern inte heller på. Jag frågade: Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att Arbetsförmedlingens statistik ska vara tillförlitlig? Ministern hänvisar bara till de förordningar som redan gäller. Det är väl inte så att vi tror att det behövs en annan förordning. Det tror inte jag, och det tror jag inte ministern heller tror. Men de uppdagade inte helt korrekta sätten att hantera statistik och siffror på är ingenting som underlättar för myndigheten att återskapa det nödvändiga förtroendet för myndigheten, som ju är kört i botten.

Fru talman! Det här är en mycket intressant interpellation. När frågan fördjupades kom det fram att det kanske inte var ett enskilt förbiseende, ett missgrepp. Jag måste tacka arbetsmarknadsministern så mycket för ett utförligt svar där man från arbetsmarknadsministerns sida tydligt slår fast att eventuell manipulation av statistik är oacceptabelt. Det måste förstås vara utgångspunkten. Interpellanten säger att det kan vara fråga om ett systematiskt siffertricksande för att uppnå förbättrad trovärdighet för sin egen myndighet. Om det skulle vara så är det naturligtvis väldigt allvarligt. Jag skulle vilja vidga frågan lite grann. Hur är det med systematiskt siffertricksande när det gäller arbetsmarknadspolitiken över huvud taget. Vi hade nyss en interpellationsdebatt om hur vi bland annat förhåller oss till sjukförsäkringen. Det var helt uppenbart att man 2002-2003, när vi i Sverige hade dubbelt så många som var sjukskrivna dubbelt så länge i förhållande till jämförbara länder i Europa, försökte komma till rätta med problemet på något sätt. Som tidigare statsråd på Socialdepartementet känner interpellanten väl till att den socialdemokratiska regeringen aktivt skjutsade över dem i förtidspensionering och successivt fick bort dem helt från arbetslöshetsstatistiken. Men de var naturligtvis försatta i utanförskap i stället. Det är ett politiskt systematiskt siffertricksande som är väldigt svårt för oss att hantera nu när man försöker göra förbättringar inom bland annat sjukförsäkringsområdet, där folk i stället är arbetslösa. En liten fråga som kan hänga i luften är: Har vi som politiker, om vi talar om systematiskt siffertricksande som skulle gälla myndigheten, något ansvar för att fundera på hur vi ställer upp våra mål för arbetslösheten och hur vi sedan kanske vill uppfylla dem genom att själva bidra till att siffertricksa folk ut ur arbetslöshetsstatistiken?

Fru talman! Jag tycker att det är rätt allvarliga anklagelser som interpellanten Ylva Johansson kommer med när hon påstår att regeringen skulle ha känt till systematiskt siffertricksande. Till debatten hör dessutom att Clas Olsson, som var tillförordnad generaldirektör när de blev anklagade för detta, sade att det inte fanns några bevis för att detta funnits eller pågår. Det skulle trots det göras olika stickprovskontroller på slumpvisa kontor för att säkerställa att det inte förekommer eller rättare sagt att Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag som de ska och registrerar på ett korrekt vis. Det finns inga trick för att få undan arbetslösa, utan det handlar om att få dem i arbete. Det är det viktigaste. Det är som sagt allvarliga anklagelser att det skulle förekomma systematiskt fiffel. Jag som moderat och representant i Sveriges riksdag förutsätter att Arbetsförmedlingens styrelse och ledning vidtar de åtgärder som krävs för att se till att det uppdagas att fiffel inte förekommer utan att Arbetsförmedlingen och dess förmedlare arbetar med att människor ska få ett arbete. De ska prioritera det, inte statistik för statistikens skull. Det är viktigt att man säkerställer att rutinerna fungerar väl och att det löpande arbetet är korrekt och återrapporteras på ett korrekt och tillförlitligt sätt. Jag ville gå upp i debatten, fru talman, för att jag tyckte att det var lite väl allvarliga anklagelser från interpellanten att regeringen skulle ligga bakom eller ha kännedom om systematiskt siffertricksande.

Fru talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret - det glömde jag i mitt tidigare inlägg. Det är bra att arbetsmarknadsministern är tydlig med att statistiken ska vara korrekt. Jag har aldrig trott att ministerns haft någon annan avsikt. Det vill jag säga. Men uppenbarligen finns ändå problem. Låt mig säga något om varför det är så viktigt att statistiken är korrekt. Jag tror inte att någon vet vilken arbetsmarknadspolitik som är den optimala. I så fall skulle vi inte ha de problem med arbetslöshet som Sverige och många andra länder har. Min uppfattning är att man bör akta sig för ideologiska låsningar i arbetsmarknadspolitiken och att man bör vara pragmatisk. Därför är det oerhört viktigt att veta vilka åtgärder som fungerar och vilka som inte gör det. Det är i detta avseende statistiken är viktig - att man får en korrekt bild av vad som i ett givet arbetsmarknadsläge ger ett positivt utfall eller tillräckligt bra resultat eller vad som inte gör det, så att man kan korrigera politiken. Enligt uppgifterna i medierna har den tillförordnade generaldirektören själv sagt att selektiv statistik som inte gett en rättvisande bild har använts. Det är det som får så allvarliga konsekvenser, för då får vi som har att fatta beslut om arbetsmarknadspolitikens inriktning inte ett korrekt underlag för att dra slutsatser om vilka åtgärder som fungerar och vilka som inte gör det. Nu fick jag beskedet av arbetsmarknadsministern att hon också tog del av uppgifterna via medierna och inte hade fått dem innan. Jag tackar för det svaret, men då vill jag fråga: Stämmer medieuppgifterna om att Arbetsförmedlingens styrelse har uppmanat myndighetens ledning att sluta putsa siffrorna? Enligt Aftonbladet sade den tillförordnade generaldirektören Clas Olsson att "styrelsen har sagt att vi på ett tydligare sätt ska lyfta fram både bra och dåliga resultat" och att "signalen var att vi ska vara mer nyanserade i vår beskrivning". Stämmer det att Arbetsförmedlingens styrelse har uppmanat myndighetens ledning att ändra sitt förhållningssätt till hur man redovisar statistiken? Har arbetsmarknadsministern varit informerad om att styrelsen har reagerat på detta? Man kan anta, om det nu stämmer, att det var på styrelsens eget initiativ och inte på den tillförordnade generaldirektörens. Att detta indikerar att det finns ett större problem inom Arbetsförmedlingen är att tidningens journalist frågade den tillförordnade generaldirektören vad det säger om kulturen på Arbetsförmedlingen att man behöver sådana riktlinjer om att använda statistiken korrekt. Han svarade: "Jag uppfattar det som att det varit en felaktig kultur." Det är klart att om den tillförordnade generaldirektören uppfattar det som att man under en längre tid - får man anta - haft en felaktig kultur inom myndigheten när det gäller förhållningssätt till statistik är det såklart en väldigt allvarlig varningsklocka. Jag undrar vad arbetsmarknadsministern har för kommentar till frågan om kulturen på Arbetsförmedlingen.

Fru talman! Jag tog i denna debatt upp den förlängda frågan om hur vi använder statistik från myndigheter som Arbetsförmedlingen och även Försäkringskassan med ett politiskt syfte samt vad siffertricksande kan innebära. Ett exempel på detta är att Arbetsförmedlingen har fått många nya viktiga uppgifter från alliansregeringen. En av dem är det vi kallar för arbetslivsintroduktion, det vill säga när man lämnar sjukförsäkringen för att prövas för arbetsförmåga inom en åtgärd. När vi tittar på detta har Socialdemokraternas talesperson i dessa frågor sagt att det är 2-4 procent som får anställningar och jobb och inte är arbetslösa. Den siffra Arbetsförmedlingen lämnar är 10 procent, och det är den vi stöder oss på i Alliansen. Det är alltså människor som kommer från sjukförsäkringen eller förtidspensionen och får en kontakt med arbetsmarknaden och en anställning direkt. Vari ligger då denna skillnad mellan 2-4 procent och 10 procent? Det är ändå mer än dubbelt så mycket. Det är på följande sätt: Socialdemokraterna räknar inte med dem som har en lönebidragsanställning, medan Arbetsförmedlingen gör det i sin statistik. Jag som moderat och som allianspartist tycker att det är fruktansvärt cyniskt att inte räkna in lönebidragsanställda i statistiken över dem som är i arbete. Om det finns denna typ av komplikationer, som också är systematiska, från de olika politiska schatteringarna tycker jag att även vi politiker har en moralfråga att ställa oss om vad vi själva tycker är korrekt statistik och att de som lämnar statistiken försöker göra så gott som möjligt. Det får vi förutsätta, vilket denna interpellation handlar om. Det verkar som om interpellanten och arbetsmarknadsministern också är överens om det.

Fru talman! Interpellanten Ylva Johansson säger att det inte finns en optimal arbetsmarknadspolitik. Jag kan hålla med om att det inte finns en lösning på arbetslösheten. Men jag vill också poängtera att det finns stora skillnader i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Interpellanten efterfrågar åtgärder som fungerar och som inte fungerar. Som sagt finns det stora och tydliga skiljelinjer när det gäller den svenska arbetsmarknadspolitiken. Vi har Alliansen som gör flera reformer, och vi har oppositionen och Socialdemokraterna som vill backa in i framtiden med höjda skatter och höjda trösklar för arbetslösa. Det finns som sagt inga trick för att få undan arbetslösa om man inte, som Socialdemokraterna, förtidspensionerar dem bort från systemet. Fru talman! Jobben är Moderaternas viktigaste fråga. Vi vill att fler ska ha ett arbete att gå till. Vi vill att färre ska lämnas utanför. Därför görs det reformer när det gäller skola, skatter och arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen, som frågan handlar om, är en viktig del. Det är på Arbetsförmedlingen som människor ska rustas och matchas. Arbetsförmedlingen har kontakt med de arbetslösa och med företag som ska göra de anställbara. När det gäller själva sakfrågan om siffertricksandet förutsätter jag att Arbetsförmedlingen och deras styrelse och ledning följer upp detta och vidtar åtgärder för att komma till botten med denna fråga.

Fru talman! I det senaste inlägget såg vi Elisabeth Svantesson förvandlas från den arbetsmarknadsminister hon faktiskt uppträdde som i de tidigare inläggen till en simpel moderat valarbetare. Nu får vi höra att det är Socialdemokraternas fel att det tricksas med siffrorna på Arbetsförmedlingen. Det är väl ändå ganska magstarkt att komma med den jämförelsen? Det är en myndighet som uppenbarligen har stora problem. Det förekommer uppgifter i medierna, som inte blir motsagda av arbetsmarknadsministern, om att man med en systematik har använt selektiv statistik och att man har blivit åtsagd av sin egen styrelse att sluta med det och om att den tillförordnade generaldirektören har upplevt att det har funnits en dålig kultur när det gäller hanteringen av statistik på myndigheten. Jag tror att vi är överens om att detta är allvarliga uppgifter. Och jag tycker att det är lite lågt av arbetsmarknadsministern att i detta läge skylla Socialdemokraterna för att tricksa med statistiken i stället för att ta itu med ett seriöst problem som uppenbarligen finns i den mest centrala myndigheten för att lösa den mest centrala uppgiften i det svenska samhället i dag, nämligen arbetslösheten.